Herr talman! Den proposition som vi nu går att behandla gäller skyldighet att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen. Propositionen tillmötesgår I stor utsträckning förslag som under flera år förts fram här i riksdagen, bl.a. från folkpartihåll. Trots att den här frågan i viss utsträckning redan har debatterats under det ärendes behandling som vi nyss avslutat kan det finnas anledning att något klargöra folkpartiets inställning till frågan om anmälan av lediga platser till arbetsförmedlingen. Jag kan därvid hänvisa till vår arbetsmarknadsmotion till 1972 års riksdag. I den motionen framhöll vi bl.a. att en alltför liten del av de lediga platserna anmäls till arbetsförmedlingen. Anledningen synes vara att arbetsgivarna erfarenhetsmässigt lärt sig att vissa slag av arbeten sällan kan rekryteras med sökande från arbetsförmedlingen. Vidare framhöll vi att många arbetssökande finner det meningslöst att anmäla sig på arbetsförmedlingen. därför att de lediga platser som de är intresserade av normalt inte anmäls till arbetsförmedlingen. I motionen år 1972 sade vi:”Det är en viktig uppgift för arbetsförmedlingen att öka sin andel av arbetskraftsomsättningen. Detta har bl.a. uppmärksammats av TCO, som hos regerinen begärt förslag till ett system med obligatorisk anmälan av lediga platser till arbetsförmedlingen. Mycket talar för” — sade vi alltså redan 1972 —- ”ett sådant obligatorium. som givetvis inte bör förenas med något tvång för arbetsgivarna att anställa personer som söker anställning via förmedlingen.” I den nämnda motionen framhöll vi vidare att arbetsgivare med mycket få anställda, t.ex. färre än 10, icke bör åläggas skyldighet att anmäla lediga platser. Vi hemställde slutligen att riksdagen hos regeringen skulle begära förslag till regler beträffande anmälan av lediga platser till ar betsförmedlingen. Nr 97 De här synpunkterna och det här kravet har vi sedan framfört i riks Fredagen den dagen under de gångna åren. Inget av de övriga partierna har emellertid 2 april 1976 följ! oss. 1972 var herr Eriksson i Arvika och jag ensamma om att reservera oss i utskottet för det kravet. Obligatorisk Nu har partierna emellertid kommit varandra betydligt närmare i den — platsanmälan till här frågan. Utskottets förslag i dag överensstämmer i allt väsentligt med — den offentliga de grundläggande värderingar som vi haft och som vi har inom folkpartiet — arbetsförmedlingen, i den här frågan. Det finns anledning att understryka det faktum att — m.m. vi nu alla är överens om att en obligatorisk anmälningsplikt bör införas men att den icke skall åtföljas av något anställningstvång gentemot arbetsgivaren. Utskottets skrivning i det nu aktuella betänkandet avviker i några avseenden från propositionen. Det gäller bl.a. förslaget att undantag från anmälningsskyldigheten endast skall gälla tjänster som förutsätter viss politisk inställning. Här har vi från vårt håll yrkat att den regeln bör utformas så att undantag från anmälningsskyldigheten även skall avse anställningar där befatiningshavaren förutsätts ha en viss religiös eller ideell inställning. Vi har pekat på att det måste anses egendomligt att exempelvis en frikyrkoförsamling som skall ha en ny pastor skall behöva anmäla en sådan tjänst till arbetsförmedlingen. För det första förutsätter en sådan tjänst att vederbörande har en trosuppfattning som överensstämmer med det samfunds församlingen tillhör. Vidare är det ofta så att sådana tjänster inte utannonseras utan tillsätts genom kallelse eller genom ordination. Samma förhållande kan råda exempelvis inom nykterhetsrörelsen och andra ideella rörelser. Regeringens förslag att bara undanta personer som man kräver en viss politisk inställning av måste väl grunda sig på okunnighet om hur det praktiska livet fungerar utanför den partipolitiska intressesfären - någon annan förklaring kan jag inte finna. Men nu har utskottet rättat till misstaget och det är bra. Vi har från vårt håll även rest invändningar mot regeringens förslag att alla statliga tjänster skall undantas från anmälningsskyldigheten. Även på den här punkten har utskottet gått oss till mötes och inkluderat de statligt reglerade tjänsterna i den nya lagen. De undantag som därvid bör gälla och som redovisas i betänkandet ter sig naturliga och ändamålsenliga. Vårt förslag att endast företag som har 10 eller fler anställda skall omfattas av den föreslagna försöksverksamheten har utskottets majoritet anslutit sig till. Socialdemokraterna och vpk:s representant i utskottet har gått emot förslaget. Och i den debatt som förevarit här i kammaren i dag har såväl arbetsmarknadsministern som socialdemokratiska talare i Övrigt sökt göra ett stort nummer av detta. Det finns därför skäl att något närmare belysa detta spörsmål. Bakom kravet på att undanta företag med färre än 10 anställda ligger bedömningen att förmedlingsresurserna kommer att vara hårt ianspråktagna för att få det nya systemet att fungera. Öch om den stora gruppen av småföretagare skulle inkluderas kunde 107 det lätt uppstå behov av ett stort antal kontaktpunkter och således uppbyggnad redan i inledningsskedet av ett omfattande byråkratiskt system, som enligt gjorda beräkningar inte skulle ge särskilt många fler lediga platser i utbyte. Förmedlingen får aldrig bli bara ett registrerande organ, utan systemet måste leda till bättre möjligheter för förmedlingarna att göra aktiva förmedlingsinsatser, och då bör man använda förmedlingens resurser på det bästa och mest effektiva sättet. Det gör man inte om man redan från början tar med även dessa företag med mindre än tio anställda i systemet. Vi tror emellertid att många av de mindre företagen ändå i ökad utsträckning kommer att vända sig till förmedlingarna i och med att den nu aktuella reformen kan leda till att förmedlingsverksamheten blir mer effektiv. Det måste således vara angeläget att de arbetssökande känner en stor tillit till arbetsförmedlingen och dess resurser att verkligen erbjuda ett rikt utbud av arbetstillfällen. Och det måste vara lika angeläget att arbetsgivarna känner tillit till arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa dem att få lämpligt folk. I början av dagens debatt gav herr Fagerlund exempel på hur svårt det ibland kan vara även för arbetsgivarna att få den hjälp de behöver. De svårigheter som de arbetssökande upplever har vi ju många gånger fått vittnesbörd om. — Den här reformen kommer således förhoppningsvis att medföra en effektiviserng av förmedlingsarbetet och då har vi kommit ett bra steg framåt. Slutligen vill jag, herr talman, också på den här punkten ansluta mig till förslaget i propositionen att verksamheten får försökskaraktär, dvs. att den i inledningsskedet skall omfatta endast de tre sydligaste länen. Erfarenheterna av denna försöksverksamhet får sedan bli vägledande för ytterligare utveckling och jag hoppas att vi så småningom skall finna att vi nu slagit in på en rätt och riktig väg. Till sist, herr talman, några ord om propositionens förslag om inrättande av lekmannastyrelser vid arbetsförmedlingarnas distriktskontor. Detta är också ett tillgodoseende av förslag som vi tidigare fört fram. Vi hälsar därför förslaget med tillfredsställelse och hoppas att det skall medverka till den decentralisering som på det här området är nödvändig och värdefull. Vi tror att distriktsnämnderna kommer att visa sig mycket betydelsefulla. Vi beklagar samtidigt att regeringen icke tillmötesgått förslaget från AMS att ge distriktshämnderna viss beslutanderätt, i första hand i ärenden om utbildnings och flyttningsbidrag. Som vi framhåller i reservationen 2 av herrar Eriksson i Arvika och Jonsson i Mora, bör nämnderna redan från början få viss beslutanderätt. Som vi framhållit i vår motion nr 652 kan man riskera att intresset från fackligt och kommunalt håll kommer att bli mycket blygsamt om nämnden bara blir ett rådgivande organ utan egen beslutanderätt i någon enda fråga. Regeringens försiktighet på den här punkten kan medföra att en i och för sig riktig idé om bättre lokal förankring av arbetsförmedlingens verksamhet blir ett slag i luften. Vi har därför föreslagit att nämnderna skall ges beslutanderätt i vissa frågor redan från början. Jag ber att få yrka Den allvarliga situationen som vi har inte minst i fråga om ungdoms Fredagen den arbetslösheten — och som varit föremål för många inlägg i dagens debatt 2 april 1976 - gör det angeläget att olika åtgärder vidtas för att ge vidgade resurser och ökade insatser. Vi har från vårt håll i olika sammanhang kraftigt — Obligatorisk understrukit kravet på att ungdomarna måste garanteras arbete eller ut — platsanmälan till bildning. Skall vi kunna lätta situationen för våra ungdomar är det nöd — den offentliga vändigt att vi ökar resurserna och att vi får den bästa möjliga resurs — arbetsförmedlingen. användningen. Jag hoppas att de beslut vi skall fatta om en stund verk = m.m. ligen skall skapa ökade möjligheter. Därför ber jag, herr talman, att sammanfattningsvis få yrka avslag på reservationen 1, yrka bifall till reservationen 2 och i övrigt yrka bifall till inrikesutskottets hemställan.

Arbetsmarknaden förändras ständigt. De arbetsmarknadspolitiska ambitionerna har höjts och anpassats till kraven på sin målsättning och förändringarna i samhället. Den har fått en alltmer omfattande betydelse för att främja balansen på arbetsmarknaden och i samklang med den ekonomiska politiken i stort också främja ekonomisk tillväxt i samhället och bidra till en ändamålsenlig utveckling av näringslivets struktur. I detta förenas också åtgärder som underlättar för dem som av olika anledningar är hindrade att delta i arbetslivet. Genom att man anpassar arbetsförhållandena till den enskildes förutsättningar skapar man jämnare sysselsättning och trygghet i arbetet. Under debatten tidigare i dag i samband med behandling av inrikesutskottets betänkande 33 har dessa frågor debatterats. Jag har därför ingen anledning att här närmare gå in på dem. I utskottets betänkande 28 har behandlats förslagen i proposition nr 84.

Den fortsatta utbyggnaden av organisationen får ske inom de ramar 1971 års riktlinjer angav. Departementschefen anför vidare att det i första hand ankommer på AMS att anpassa organisationen till arbetsmarknadsförhållandena i olika delar av landet. Utskottet har inget att erinra mot detta och biträder förslaget. När det gäller den obligatoriska platsanmälan så konstaterar vi att andelen arbetssökande som utnyttjar arbetsförmedlingen som informationskanal visar stigande tendens under de senare åren. Sålunda var det i mitten av 1960-talet i medeltal 60 ?6 av samtliga arbetssökande som anlitade arbetsförmedlingen. Första halvåret 1974 var andelen omkring 80 94. oo» I propositionen föreslås nu att obligatorisk anmälningsskyldighet skall införas för lediga platser. Förslaget baseras i huvudsak på en utredning som utarbetats av en arbetsgrupp inom AMS. Regeringens förslag innebär att anmälningsskyldighet i princip skall omfatta alla arbetsgivare och alla typer av anställningar. Undantagen som föreslås är på annat sätt reglerade i föreskrifter, avtal eHer lagstiftning. Dessa finns redovisade i såväl propositionen som utskottets betänkande. Utskottet ställer sig bakom grunddragen i förslaget om obligatorisk platsanmälan. Utskottet har den uppfattningen att om arbetsförmedlingen skall kunna göra en effektivare insats fordras att den får bättre kännedom än f.n. om tillgången på lediga platser.

Utskottet finner förslaget väl avvägt med hänsyn till den struktur dessa län har och förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang redovisar för riksdagen hur försöksverksamheten utfallit. Som jag tidigare anfört omfattar lagförslaget alla företag oavsett storlek. Mot detta har rests invändningar i fyra motioner i vilka föreslås att undantag görs för arbetsgivare med relativt få anställda. Utskottsmajoriteten. dvs. de borgerliga ledamöterna, anför att övervägande skäl talar för att företag med färre än tio anställda åtminstone i inledningsskedet undantas från obligatoriet. Utskottsmajoriteten föreslår följaktligen att i lagen tas in en regel som undantar företag med färre än tio anställda. Vi socialdemokrater kan inte ställa oss bakom ett undantag för de mindre företagen och har i reservationen 1 tillsammans med vpk reserverat oss. Våra skäl är att ett undantagande av de mindre företagen skulle stärka de tendenser som I dag på vissa håll finns att spalta upp arbetsmarknaden i två delar med olika regler, en för mindre och en för medelstora och = Nr 97 större företag. En sådan utveckling kan vi reservanter inte medverka Fredagen den till. 2 april 1976 Ett undantagande av de mindre företagen skulle vidare innebära att vissa typer av arbeten undandras arbetsförmedlingen, vilket slutligen - Obligatorisk drabbar de arbetssökande. Jag vill erinra om att antalet personer i företag — platsanmälan till i landet med färre än tio anställda är så stort som 370 000. Det blir alltså — den offentliga ett betydande antal lediga jobb som de arbetssökande i allmänhet inte = arbetsförmedlingen, skulle få någon kännedom om.m.m. Jag tror att vi alla är överens om att ett förbättrat samarbete mellan småföretagen och arbetsförmedlingen skulle vara till nytta för båda parter. Propositionens förslag skapar möjligheter till en sådan utveckling. Motionärerna pekar på hur betungande det skulle bli för småföretagarna med anmälningsplikten. Mot detta vill jag hävda, liksom det gjorts tidigare i dag i debatten, att den inte kan vara så betungande. Som departementschefen uttryckte det gäller det bara att lyfta på telefonluren och anmäla ledig anställning tll arbetsförmedlingen. I anledning av herr Ekinges inlägg här kan det finnas skäl att stryka under att de arbetsmarknadspolitiska medlen förutsätter arbetsförmedlingens medverkan för att kunna förverkligas. Det kan finnas anledning att mot den bakgrunden stryka under det ömsesidiga intresse som bör finnas hos parterna att det blir en anmälan av de lediga platserna. I propositionen framhålls att man med en lagreglering av skyldigheten att anmäla lediga platser inte kan undvara en påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sådan skyldighet. Följaktligen föreskrivs i lagen att arbetsgivare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet skall dömas till dagsböter. Detsamma föreslås gälla för arbetsgivare som i anmälan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, vilken ej saknar betydelse. Allmänt åtal får dock väckas först efter anmälan av AMS. En försöksverksamhet av nu aktuellt slag bör enligt motionen 1840 av herr Carlström m.fl. inte förenas med straffsanktion. I vart fall bör påföljden inte vara strängare än penningböter. När det gäller att på försök introducera ett nytt system av det här slaget, bör man enligt utskottets uppfattning i första hand genom upplysningsverksamhet under AMS medverkan få arbetsgivarna att medverka. För att få reglerna effektiva bör det dock finnas en påföljdsmöjlighet. Utskottet ansluter sig därför till propositionens förslag om straffsanktion, men anser att man, som motionärerna i andra hand föreslår, bör stanna vid penningböter. Åtalsmöjligheten bör begagnas restriktivt och främst användas i sådana fall då arbetsgivare inte rättar sig efter upprepade påpekanden om skyldigheten att anmäla ledig plats eller eljest i större skala söker kringgå bestämmelserna. I propositionen föreslår regeringen att lekmannanämnder inrättas vid 11 Ett lekmannainflytande står i samklang med strävan tll samverkan och medinflytande för att skapa positiv utveckling på arbetsmarknaden. Genom att på ett fastare sätt knyta arbetsmarknadens parter och kommunen till verksamheten vid arbetsförmedlingen, får arbetsmarknadspolitiken med alla dess medel en fastare förankring och reglerad ansvarsfördelning. Utskottet har tidigare prövat frågan om inrättande av lek mannastyrelser vid arbetsförmedlingens regionala organ och då avstyrkt föreliggande motioner. Sedan frågan nu utretts och regeringen föreslagit — med stöd av bl.a. LO och TCO - viss försöksverksamhet anser vi oss kunna biträda det framlagda förslaget. Vi har betonat i vårt betänkande att nämnderna måste tilldelas meningsfylida arbetsuppgifter för att verksamheten skall bli framgångsrik. De uppgifter för nämnderna som regeringen föreslår är så allmänt angivna att den praktiska tillämpningen måste bli avgörande för hur den nya ordningen skall utfalla. Vi anser det därför värdefullt om försöksverksamheten varieras så att det blir möjligt, vid den utvärdering som bör komma till stånd efter någon tid, att jämföra olika slag av verksamhet. Vi utgår också ifrån att decentraliseringsutredningen i sitt arbete kan komma att aktualisera förslag av betydelse för försöksverksamheten.

Låt oss i lugn och ro under försöksperioden pröva oss fram till bästa tänkbara avvägning även när det gäller beslutanderätten! Några argument i folkpartiets reservation som kan ändra denna inställning har jag svårt att finna. I propositionen behandlas även frågan hur arbetsförmedlingen skall organiseras på kulturområdet. Frågan har varit föremål för olika utredningar — men det vore nog trots allt förmätet att säga att vi kommit fram till den slutliga lösningen. Snarare är det som nu föreslås början på en väg som till slut skall leda fram till målet: en effektiv avgiftsfri förmedling i offentlig regi för musiker, artister och andra konstnärliga yrkesutövare. Det är viktigt att principen om dessa gruppers rätt att bli betjänade av den offentliga arbetsförmedlingen slås fast. Samtidigt måste man emellertid erkänna att det finns speciella problem för de konstnärliga yrkesutövarna som skiljer sig från övriga grupper. För det första är det den konstnärliga verksamhetens karaktär som ställer speciella krav på förmedlingen. För det andra är det täta enga gemangsbyten o. d. som ställer krav på ofta återkommande insatser från — Nr 97 förmedlingens sida. För det tredje har de konstnärliga yrkesutövarna ofta Fredagen den behov av speciella tjänster som inte är av strikt arbetsförmedlande ka 2 april 1976 raktär men som hänger samman med arbetsanskaffningen. Det gäller sådana tjänster som s.k. managers eller impressarier tillhandahåller, t.ex. — Obligatorisk reklam, lansering och resplanering. Det ligger utanför den offentliga ar — platsanmälan till betsförmedlingens möjligheter att tillhandahålla sådana tjänster, och detta — den offentliga gör att artister ofta vänder sig till enskilda managers, som därvid även — arbetsförmedlingen, tar hand om arbetsförmedlande uppgifter.

Herr talman! Lagförslaget om skyldighet för arbetsgivare att anmäla lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen har föregåtts av en utredning av en arbetsgrupp inom AMS, bestående av representanter för styrelsen jämte företrädare för arbetsmarknadens parter. Arbetsgruppen var inte enig i sitt ställningstagande. Skiljaktig mening anmäldes från arbetsgivarsidans representanter, som ansåg att det råder en betydande osäkerhet om hur en obligatorisk platsanmälan skulle fungera och i vad mån merbelastningen hos företag och arbetsförmedlingar skulle uppvägas av fördelar i form av bättre förmedlingsresultat. En viss försöksverksamhet med obligatorisk platsanmälan har dessutom genomförts i Gävleborgs län. Försöksperioden var emellertid alltför kort för att man skall kunna dra några längre gående slutsatser av försöket. Vissa erfarenheter fick man dock, som jag tycker det är angeläget att redovisa och som också framgår av propositionen.

Flera remissinstanser har också framhållit att den försöksverksamhet som företagits i Gävleborgs län inte ger tillräcklig vägledning för ett beslut om obligatorisk platsanmälan i den omfattning som nu föreslås. Med detta uttalande har vi låtit oss nöja och förutsätter att en sådan Obligatorisk redovisning också kommer till stånd. platsanmälan till Låt mig sedan övergå till att något beröra utskottets förslag till en den offentliga del förbättringar i lagförslaget i förhållande till propositionen. arbetsförmedlingen, I enlighet med motioner, bl.a. från herr Träff, har undantag — vilket — m.m. tidigare i dag har diskuterats här — gjorts från anmälningsskyldigheten för företag med färre än tio anställda. Detta kommer med all säkerhet att hälsas med tillfredsställelse av många småföretagare, som redan känner sig hårt belastade på grund av tvånget att förse myndigheter med uppgifter och anmälningar av skilda slag. Vad som är väsentligt, enligt vad jag förstår, är att förmedlingarna nu ges möjlighet att bedriva mera aktiva förmedlingsinsatser än tidigare. De resurser som står till förfogande bör inriktas på att göra förmedlingarna effektivare eller med andra ord att göra dem till sådana serviceorgan att det faller sig naturligt för arbetsgivarna, oavsett om de har små eller stora företag, att vända sig till arbetsförmedlingen utan att vara tvingade därtill. En annan ändring gäller punkten 6 i 3 §, där utskottet befriar arbetsgivare från anmälningsskyldighet till anställning som förutsätter en religiös eller annan ideell inställning.

Låt mig därefter gå över till frågan om arbetsförmedling på kulturområdet. Utskottet har ägnat stort intresse och nedlagt mycket arbete på denna komplicerade och svåra fråga. I motionen 1876 från moderata samlingspartiet understryks att arbetsmarknaden för kulturarbetare i många avseenden skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt. Det råder mycket olika förutsättningar och krav inom skilda delar av denna arbetsmarknad och för olika yrkesutövare. Enligt vår uppfattning är det inte realistiskt att förbjuda enskilda personer att bedriva arbetsförmedling för musiker, skådespelare och andra artister som uppträder på scen. Erfarenheterna visar att sådana personer ofta har behov av de speciella tjänster som t.ex. en manager kan erbjuda. Alt från en managers övriga arbetsuppgifter skilja ut och förbjuda själva arbetsanskaffningsmomentet ser vi inte heller som någon realistisk väg. Det har också i praktiken visat sig omöjligt att upprätthålla ett sådant 115 förbud. I det läget synes det oss att det hade varit riktigare att på detta område Öppna en möjlighet för seriösa yrkesutövare att bedriva arbetsförmedling under samhällets kontroll. Utskottet har dock inte varit berett att generellt förorda att enskilda personer skall få tillstånd att bedriva arbetsförmedling på kulturområdet. Däremot har utskottet med anledning av motionsyrkandena föreslagit en viss utvidgning av managers möjligheter att verka. Utvidgningen i förhållande till propositionens förslag innebär bl.a. att den som har fått tillstånd att förmedla anställning åt svenska musiker eller artister utomlands även får förmedla anställning åt sådana artister inom landet. Den gränsdragning mellan förmedling utom och inom landet som föreslogs i propositionen fann utskottet orealistisk. Dessutom föreslår utskottet att tillståndsgivningen för här ifrågavarande arbetsförmedling skall gälla för en tid av högst tre år i taget. I propositionen hade föreslagits ett år.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

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas rör ett flertal viktiga reformer när det gäller arbetsförmedlingsverksamheten här i landet. Som bl.a. föregående talare påpekade har vi i inrikesutskottet ansett oss ha anledning att göra en del förbättringar av de förslag som ursprungligen kom från regeringen. En viktig del i propositionen och betänkandet handlar om den obligatoriska platsanmälan. Det är helt klart att denna är en viktig reform. Den innebär att arbetsförmedlingarna kan hålla sig bättre informerade om det platsutbud som finns på orten, och den betyder också ökade möjligheter till kontakt mellan företagen och arbetsförmedlingen. Däremot innebär inte förslaget någon form av obligatorisk arbetsförmedling. Det är fortfarande företagets sak att ta ställning till vilka arbetssökande man i sista hand skall anställa, och det tror jag är väsentligt, inte minst mot bakgrunden av att vi nu är sysselsatta med att öka de anställdas inflytande på anställningsförfarandet. Vi måste se till att anställningsförfarandet ligger kvar på företagen just därför att de som jobbar där också skall ha möjlighet att påverka vilka arbetskamrater de skall " få. Om arbetsförmedlingen skulle bestämma, skulle den möjligheten för svinna. Det finns emellertid vissa viktiga begränsningar i fråga om denna obligatoriska platsanmälan. En begränsning är att den inte gäller arbetstillfällen som omfattar mindre än tio dagar. Detta är viktigt inte minst med hänsyn till det som behandlas senare i betänkandet, nämligen kulturområdet. En lång rad av olika kulturella arrangemang står alltså utanför anmälningsplikten. Det är helt klart att skulle t.ex. endagsarrangemang Nr 97 obligatoriskt anmälas till arbetsförmedlingen, skulle det leda till alltför Fredagen den omfattande byråkrati och arbetsförmedlingens resurser skulle förmod 2 april 1976 ligen inte räcka till på långa vägar. En annan inskränkning som utskottsmajoriteten föreslår är att man - Obligatorisk skall undanta företag med mindre än tio anställda; den saken debatterade — platsanmälan till vi en del i samband med behandlingen av föregående betänkande. Jag den offentliga vill bara konstatera att den här inskränkningen inte gäller småföretag = arbetsförmedlingen, i största allmänhet, utan de allra minsta företagen. Vi har ungefär 185 000 — m.m. sådana företag här i landet, och de sysselsätter i genomsnitt två anställda per företag. Det gör, som jag tidigare har påpekat, att det är ganska liten del av arbetsmarknaden som berörs. Det är också så att anställningsförfarandet i den här typen av mycket små företag är ganska annorlunda än i de större företagen. Om man bara har en eller ett par anställda blir det mycket sällan aktuellt att byta, anställda eller anställa ny personal, och då det är aktuellt kan man räkna med att saken i många fall ordnas genom personkontakter av olika slag. Jag tror alltså att arbetsförmedlingen i de flesta fall ändå inte skulle kunna spela någon större roll när det gäller anställning av människor i de allra minsta företagen.

Det innebär att även andra folkrörelser än de politiska partierna skall befrias från denna anmälningsskyldighet när det gäller att tillsätta platser som är bestämt knutna till ifrågavarande folkrörelses idéinnehåll. Detta borde egentligen vara en självklarhet, och det är glädjande att vi har fått enig uppslutning i utskottet bakom detta krav. Staten omfattas inte av lagförslaget. men från utskottets sida har vi kraftfullt sagt ifrån att där inte andra lagar lägger hinder i vägen bör man tillämpa samma principer också när det gäller statliga tjänster. Vi har betonat vikten av att detta skall handläggas på ett enkelt sätt. Det skall gå bra med ett telefonsamtal. En väsentlig förändring gäller sanktionsbestämmelserna, som har berörts tidigare. Utskottet föreslår enigt att bötessanktionerna skall maximeras till 500 kr. En del av arbetsförmedlingsverksamheten som behandlas särskilt är arbetsförmedling på kulturområdet. Flera talare före mig har betonat hur komplicerad verksamhet det här är fråga om. I samband med ett antal hearings i utskottet har vi fått ytterligare bekräftat att denna verksamhet skiljer sig mycket från annan arbetsförmedlingsverksamhet. Det betyder att det förslag som utskottet nu förelägger kammaren säkert inte innebär en fullödig lösning på frågan om den här verksamheten. Enbart genom detta förslag kommer man inte att kunna erbjuda alla som är verksamma 117 inom kulturområdet en samhällelig arbetsförmedling. Det är redan helt - klart att de personresurser som nu kan ställas till arbetsförmedlingarnas förfogande för denna verksamhet inte kommer att räcka, om man vill nå alla — eller huvuddelen. Vi har från utskottets sida också ansett det nödvändigt med vissa uppmjukningar i fråga om reglerna för arbetsförmedlingsverksamheten. En sådan uppmjukning finns i vårt förslag att förmedlingsbyråer med internationell verksamhet också skall kunna bedriva en viss förmedlingsverksamhet inom landet. Vi föreslår även att tillståndsgivning för sådana förmedlingsbyråer skall omfatta tre år i stället för ett år, som propositionen förordar. Jag ser det också som mycket betydelsefullt att vi i betänkandet har betonat folkröreisernas och organisationernas roll i denna verksamhet. Vi framhåller sålunda de insatser som folkparkernas förmedlingsverksamhet gör. Vi öppnar möjligheter till stöd åt Svenska musikerförbundets förmedlingsverksamhet, och detsamma gäller de centrumbildningar som arbetar på detta område. | Herr talman! Det finns naturligtvis mycket mer att göra på arbetsförmedlingsverksamhetens område, det skall vi vara på det klara med. Det kommer fortfarande att finnas stora svårigheter för dem som arbetar inom kulturområdet. Och att en del företag fortfarande bedriver olaga förmedlingsverksamhet, det tror jag att vi i realismens namn får räkna med. Utskottet har mycket diskuterat frågan om att kunna auktorisera vissa förmedlingsbyråer. Vi har inte vid utskottsbehandlingen slutgiltigt fastnat för något förslag, men jag tror det är viktigt att följa frågan noga också i framtiden. Med det vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I motionen 658 har vi krävt en översyn av arbetsförmedlingarnas resurser och verksamhet i skogslänen. Vi grundar vår motion på den bekymmersamma situation som skogslänen befinner sig i. Det har där under de senaste åren varit en närmast konstant arbetslöshet på ca 5 000 personer, och den situationen är långt ifrån tillfredsställande. Jag skall, herr talman, fatta mig föredömligt kort men vill ändå säga ett par ord om den här frågan. I motionen pekar vi bl.a. på den ökning av arbetstillfällena som krävs i skogslänen. FCO, länsstyrelsen och näringslivet i Värmlands län har vid åtskilliga tillfällen framhållit vikten av en ökad resurstilldelning till förmedlingarna. Arbetslösheten stiger och förmedlingarna hinner inte på ett tillfredsställande sätt lösa de arbetsuppgifter som de blivit ålagda. De tvingas ofta arbeta under onormala förhållanden. Nya lagar och reformer bidrar också till den ökade arbetsinsatsen, och i ett län som Värmlands län med dess ensidiga näringsliv och ogynnsamma åldersfördelning blir belastningen ofta svår. För att hinna utföra det löpande arbetet får takten med de arbetssökande blir inte vad den borde vara, och många Fredagen den gånger behandlas de sökande alltför slentrianmässigt på grund av 2 april 1976 tidspressen. Vi motionärer anser att riksdagen bör ha större förståelse för att per — Obligatorisk sonalen på arbetsförmedlingarna i skogslänen fått svårigheter genom att — platsanmälan till arbetsuppgifterna ökat. I Värmlands län har de ökat särskilt mycket = den offentliga genom att man där fått medverka till att ge anhöriga till anställda inom = arbetsförmedlingen, de utlokaliserade verken möjligheter till anställning.

Herr talman! Frågan om arbetsförmedlingen på kulturområdet har varit föremål för en rad utredningar.

Propositionen vill i första hand förstärka den offentliga arbetsförmedlingen och ge centrumbildningarna möjligheter till fortsatt arbetsförmedlande och kulturpolitiskt inriktad verksamhet. Inrikesutskottet stöder propositionen i dessa avseenden. Såväl LO som ABF och Folkparkernas centralorganisation har i sina remissvar ifrågasatt om tjänstemän vid den offentliga arbetsförmedlingen skall bedriva kulturpolitisk verksamhet. 119 120 Det är viktigt att förmedlingsinsatserna för kulturarbetarna vidgas och ökas. Det kan emellertid ske på flera sätt, även med hjälp av organisationer utanför den offentliga förmedlingen. Sådana verksamma organisationer finns redan. Arbetsförmedlingen på kulturområdet skiljer sig från arbetsförmedlande insatser på andra arbetsmarknadsområden. Kulturområdet präglas exempelvis i hög grad av privata, kommersiella intressen. Arbetsförhållandena mellan olika kulturarbetargrupper skiftar, vilket kräver selektiva och differentierade förmedlingsinsatser. Detta konstateras också i propositionen. Med hänvisning till denna struktur på kulturområdet vill jag i detta inlägg betona vikten av folkrörelseinsatser på förmedlingsområdet. Detta görs också i motionen 1849 av Arne Geijer m. fil.

I kulturutskottets yttrande över bl.a. denna motion markeras särskilt att den i propositionen föreslagna försöksverksamheten inte får en utformning som bryter sönder den väl fungerande förmedlingsverksamhet som vissa folkrörelser bedriver. Inrikesutskottet betonar tydligare än propositionen angelägenheten av ett närmare samarbete mellan den offentliga förmedlingen och Musikerförbundets förmedling. I första hand bör det ankomma på AMS att finna samarbetslösningar. Vidare utesluter utskottet inte statsbidrag till Musikerförbundet för uppgifter som temporärt bättre kan utföras av detta förbund. I den delen har således motionärerna blivit tillgodosedda. Men vad händer när AMS bedömer att den offentliga förmedlingen själv kan sköta uppgifterna? Skall denna organisation då upphöra med sin verksamhet? Jag finner det inte rimligt att samhället tar över verksamheter som lika bra eller bättre kan skötas av fria organisationer.

Central service, metodutveckling, utbildning samt lokal och regional försöksverksamhet är ex empel på sådana insatser — detta enligt propositionen 1974:28. Nr 97 Jag anser det värdefullt att av exempelvis utskottets talesman eller Fredagen den måhända arbetsmarknadsministern få besked om detta statsbidrag i fram 2 april 1976 tiden även kan inrymma de arbetsförmedlande insatser på kulturområdet som folkparkerna svarar för. Om så är fallet, förutsätter jag att detta - Obligatorisk bidrag snarast höjs väsentligt. så att det även täcker kostnaderna för = platsanmälan till den arbetsförmedlande verksamheten. den offentliga Folkparkernas förmedlingsverksamhet startades redan 1905. Förmed = arbetsförmedlingen, lingen har i dag en omsättning på ca 17 milj.kr. och förmedlar ca 33000 = m.m. arbetstillfällen för kulturarbetare inom musik och teaterområdet, varieté, folklore, etc. Vidare har man utställningar, program från fria grupper och bildkonstnärer. Förmedlingen arbetar även på utlandet. Den verksamhet och de arbetsformer som är signifikativa för folkrörelser som folkparkerna kan aldrig på ett tillfredsställande sätt ersättas av insatser från samhällsorgan. Folkparkernas förmedling måste emellertid för att kunna driva verksamheten av arrangörerna ta ut en av AMS fastställd förmedlingsprovision på f.n. 7 26, en procentsats som är klart otillräcklig för täckande av de reella kostnaderna. Av de elva organisationsförmedlingar som fanns 1974 var folkparkernas en av de två som helt uppfyllde de av AMS uppställda förutsättningarna för erhållande av tillstånd. Propositionens förslag och inrikesutskottets betänkande kommer att få långtgående negativa konsekvenser för folkparkernas fortsatta arbete och kulturpolitiska inriktning, konsekvenser som direkt berör rörelsens struktur. förmedlingsservice, inriktning och differentiering, samverkan med andra folkrörelser, etc. Den avgjort största enheten inom centralorganisationen riskerar att försvinna om några år eller att reduceras till en verkningslös mellanhand mellan de lokala folkparkerna och den offentliga förmedlingen eller centrumbildningarna. Rörelsen som helhet kommer dessutom att få mycket stora svårigheter med de privata produktionsbolag och managers som direkt eller indirekt bedriver arbetsförmedlande verksamhet. Inrikesutskottet har tillmötesgått de motionärer som yrkat på en vidgning av privata managers och produktionsbolags möjligheter att arbeta, vilket konkret innebär att dessa bolag i vinstsyfte får möjlighet att förmedla anställning åt svenska musiker och sceniska artister även i Sverige. Denna legalisering bryter mot ILO-konventionen, som Sverige ratificerat. Två dagar efter beslutet i inrikesutskottet publicerades i Dagens Nyheter uppgiften om att Gumelius övertagit en av de stora privata förmedlingarna i Sverige, nämligen Nya Konsertbolaget. Om något samband föreligger mellan nämnda beslut i inrikesutskottet och publiceringen vet jag inte. men den nya situationen är onekligen kulturpolitiskt intressant. Om riksdagen följer inrikesutskottets linje är det fritt fram för reklamjätten Gumaelius att operera fritt i vårt land på sitt nya verksamhets 121 område. Förutom konventionell impressarieverksamhet skall företaget även satså på produktion och distribution av egna grammofonskivor. Förmedlingen kommer enligt DN-artikeln att satsa stort på skolor, studieförbund och folkrörelser. Folkparkerna har redan fått erbjudande rörande förmedling av produktioner från bl.a. Taiwan och Spanien. Representanter från studieförbund har avslöjat anledningen tll satsningen på skolor, folkbildning och folkrörelser. Anledningen är att på dessa områden har samhället utifrån riktlinjerna för den nya kulturpolitiken gjort målmedvetna ekonomiska satsningar. Det är dessa samhällsanslag som de kommersiella intressena vill åt. Jag finner det, herr talman, besvärande med denna utveckling. Med hänvisning till det anförda vill jag framhålla vikten av att folkparkernas förmedlingsverksamhet stöds så att en förmedlingsavgift på 796 ej behöver tas ut av arrangörerna. Jag vill tolka inrikesutskottets hänvisning till bidraget från utbildningsdepartementet så, att det bidraget även skall omfatta förmedlingsinsatser på kulturområdet, vilket kan göra insatser av ungefär nuvarande omfattning möjliga för Folkparkernas centralorganisation. Något yrkande skall jag inte ställa, herr talman. I det beslut som riksdagen kommer att ställa sig bakom och som jag i fråga om Folkparkernas centralorganisation betraktar som felaktigt och onödigt finns det någonting som inte stämmer med verkligheten.

Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan herr Lindkvist och utskottet när det gäller angelägenheten av att samhället ger stöd till folkparkernas kulturförmedlande arbete. Utskottet har i den frågan hänvisat till anslagen på kulturbudgeten. Jag tycker det är viktigt att vi på siki ger ökat stöd till folkparkerna den vägen. Arbetsförmedlingen på kulturområdet skall i princip handhas av den offentliga förmedlingen. I och för sig skall alltså även folkparkerna kunna anlita den avgiftsfria offentliga arbetsförmedlingen, men vi vet ju alla att det kommer att ta tid innan den offentliga förmedlingen på denna sektor blir så utbyggd att den kan ge en effektiv service till alla arbetsgivare och arbetstagare. Det är därför värdefullt att det finns organisationsförmedlingar som i dag tar på sig en betydande del av förmedlingsarbetet. Och det är särskilt värdefullt att de två största förmedlingarna på detta område är folkrörelseanknutna. Utskottet vill ju också att den offentliga förmedlingen t. v. skall köpa vissa tjänster av Musikerförbundet på områden som i dag inte täcks av den offentliga förmedlingen. Orsaken till detta arrangemang är den regionala organisation bundet gentemot folkparkerna eller andra organisationer utan är helt be
arbetsförmedlingen, Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn säger att vi har i stort — mi. m. sett samma inställning till folkparkernas betydelse på det här området. Det är möjligt att vi har det principiellt, men reellt innebär inrikesutskottets förslag att folkparkerna blir utan bidrag till den verksamheten. Det ger mig anledning att ställa en mycket viktig principiell fråga: Vad hade inrikesutskottet föreslagit beträffande folkparkerna om det inte hade funnits ett anslag från utbildningsdepartementet att hänvisa till? Inrikesutskottet anser nu att det anslag som riksdagen har anvisat till folkparkerna för kulturverksamhet skall tas i anspråk för förmedlingsverksamheten. Det är precis vad som sker i och med att vi bifaller inrikesutskottets förslag på denna punkt. Vidare har regeringen i årets budgetproposition föreslagit att folkparkerna skall få 1,3 milj.kr. för den kulturella serviceverksamheten. Är det inrikesutskottets mening att de pengarna också skall användas till förmedlingsverksamheten och att folkparkerna, som är den stora kulturträffpunkten under sommarperioden i vårt land, skall bli utan kulturverksamhet? Jag tycker att det finns skäl att begära ett svar på den frågan från inrikesutskottets sida.

Herr talman! I denna proposition hade regeringen — givetvis oavsiktligt —- felbedömt frågan om arbetsförmedlingen inom kulturområdet. Därför motionerade herr Enlund och jag om att managers och produktionsbolag, liksom vissa andra enskilda institutioner, borde undantas från förbudet mot privat arbetsförmedling. Utskottet har visat sig mera lyhört än departementet för de speciella arbetsförhållandena på kultursektorn och på väsentliga punkter tillmötesgått oss och — vad som är viktigare — kulturarbetarna. För det finns det all anledning att tacka inrikesutskottet. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att besvara en in — Om dtgärder för att terpellation om åtgärder för en rikare fritid av fru Lantz inom föreskriven = förbättra sysselsätttid. ningen i Malmöhus

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig vilka åtgärder som avses att vidtagas för att förbättra sysselsättningsläget i Malmöhus län. Med anledning av de uppgifter rörande arbetslöshet m.m. som återges i interpellationen vill jag först något beröra arbetsmarknadsläget i Malmöhus län.

Det långsiktigt försämrade arbetsmarknadsläget i länet är främst en följd av strukturella förskjutningar. Vissa näringsgrenar har också drabbats särskilt hårt i den allmänt sett försvagade konjunktursituation som vi nu är inne i. Det är självfallet angeläget att varje ny möjlighet att skapa arbetstillfällen tas till vara. I interpellationen berörs de problem som en industri ställts inför vid en planerad expansion. Härmed torde avses den utbygg 125 nad som Alfa-Laval AB planerar i Lund. Regeringen har nyligen fastställt länsstyrelsens beslut om en stadsplan som innebär att utbyggnad av detta företag kan äga rum på ett oexploaterat område inom kommunen. Regeringen följer situationen på arbetsmarknaden i Malmöhus län med stor uppmärksamhet och är givetvis beredd att sätta in de åtgärder som i dessa sammanhang står till buds för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna i länet.

Fru talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. När det gäller den allvarliga sysselsättningssituationen i Malmöhus län söker herr Bengtsson sin tröst i det förhållandet att yrkesverksamhetsgraden för både män och kvinnor är över riksgenomsnittet. Detta är naturligtvis i och för sig glädjande men knappast någon hjälp för de många tusen som går utan arbete. Enligt länsarbetsnämndens senaste sammanställning var det totala antalet arbetssökande i slutet av februari i år 8900 personer. En annan negativ faktor när det gäller sysselsättningen är de till gelse eller driftsinskränkningar. Antalet företag som varslat år 1975 är inte mindre än 146, vilket är den högsta siffran under den gångna delen av 1970-talet. De i dessa företag berörda personerna är nära 3 000 och utgör inte mindre än 12.3 26 av samtliga i landet berörda. Till denna mörka bild kommer fera uppmiirksammade varsel under de tre första månaderna innevarande år. Totalt rör det sig om 50 företag med 1 500 anställda. I interpellationssvaret får man veta att 9 500 personer sysselsätts genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är ett stort antal och det är mycket glädjande i och för sig. Det sägs också i svaret att betydande insatser gjorts inom lokaliseringspolitiken. Jag skulle vara intresserad av att få veta vilka de lokaliseringspolitiska insatserna är, om man bortser från utbildningsstöd som kommit en del företag till del. Något direkt lokaliseringsbidrag har mig veterligen inte utgått. Länet ligger ju, åtminstone än så länge, utanför stödområdet. Den mest uppmärksammande företagsnedläggelsen i länet är Skandinaviska Eternit AB, Lomma, med drygt 300 berörda. Den 11 mars gav Ingemund Bengtsson uppvaktande kommunalmän och fackrepresentanter löfte att rycka in och hjälpa Lomma så långt det är möjligt. ”Regeringen följer mycket uppmärksamt allt som händer med Eternitfabriken. Men innan något konkret görs vill vi vänta till styrelsen för EU ROC-koncernen avgjort fabrikens öde den 16 mars.” Den 16 mars kom så det bittra beslutet att fabriken läggs ner den 1 juli i år.

Om åtgärder för att Vilka konkreta åtgärder är regeringen nu beredd att vidtaga i enlighet = förbättra syvsselsättmed utfästelsen den 11 mars? Har arbetsmarknadsministern några andra — ningen i Malmöhus konkreta förslag när det gäller situationen i länet i övrigt?

Fru talman! Om man jämför förhållandena i landet i övrigt med förhållandena i Malmöhus län och utgår från den dagsaktuella situationen, finns det ingen anledning att måla en så dyster bild som herr Wachtmeister i Staffanstorp har gjort. Jag har ju ändå möjligheter att överblicka situationen runtom i landet. Det finns fortfarande många arbetstillfällen inom olika områden i Malmöhus län. Men det är alldeles klart att det på sikt finns anledning att känna bekymmer för Malmöhus län. Jag är inte beredd att gå så långt som att Malmöhus län skall in i stödområdet och ha lokaliseringsbidrag för varje expansion av företagsamheten där. Det finns ingen anledning till det. Jag är också medveten om att fabriken i Lomma har vållat mycket bekymmer. Men jag håller fast vid den uppfattningen att vi inte bara kan låta företagen meddela att ”nu lägger vi ned och struntar i de anställda. Nu får samhället gå in och vara städgumma.” Det tvingas vi säkert att göra, men vi håller fast vid att vi i första hand måste kräva av de stora företagen att de har litet framförhållning och tar sitt ansvar för sysselsättningen. Skulle det visa sig — det har jag sagt till de anställda — att företaget misslyckas och inte kan finna något ersättningsarbete för sina anställda där i Lomma, är vi beredda att gå in med de lokaliseringspolitiska medel som riksdagen har lagt i min hand. Men herr Wachtmeister vet lika väl som jag att det inte finns något företag i min byrålåda som jag kan ta ut och säga till: Var så god och flytta till Lomma! Lokalisering är en rätt långsiktig process. En sådan fråga löser man inte på en dag. Men därest företaget misslyckas totalt, är vi som jag nämnde beredda att använda de lokaliseringspolitiska medel som vi har till vårt förfogande.
Fru talman! Jag är medveten om att Ingemund Bengtsson har bättre överblick över situationen än jag, men faktum är att M-län näst Norrbotten har det största antalet arbetslösa, och det tycker jag inte motiverar att ta så lätt på situationen som statsrådet inledningsvis gjorde, när han sade att det är många som är sysselsatta i länet. Det är riktigt, men det hjälper som sagt in:e dem som är utan jobb. Jag har kanske ingen anledning att diskutera huruvida Lomma Eternit skulle ha haft en längre framförhållning. Beslutet kom ju mycket abrupt. Jag vet att man under många år har förberett en ersättningsindustri, men någon konkret ersättningsprodukt har som bekant inte kommit fram, 127 som är tillräckligt färdig för att börja framställas. förbättra sysselsättningen i Malmöhus län Jag har själv några konkreta förslag som jag tänkte redogöra för och höra vad arbetsmarknadsministern har för synpunkter på. Ett flygfraktföretag på Sturup har begärt statlig lånegaranti på 10 milj.kr. för att kunna tacka ja till fraktofferter på mer än 40 milj.kr. 30 arbetstillfällen skulle skapas till bråkdelen av kostnaden per jobb i jämförelse med vad som förekommer i exempelvis stålbranschen. Luftfartsverket har avstyrkt. Men regeringen har möjlighet att genom ett positivt beslut också bättra på Sturups dåliga affärer som annars kostar staten mycket pengar. Subventionerna på vissa livsmedelsprodukter har medfört att företag som producerar icke subventionerade varor av liknande slag kommit i kläm och hotas av driftinskränkningar. Vi har ett par sådana missgynnade företag i Malmöhus län. Regeringen har möjlighet att rätta till dessa snedvridna konkurrensförhållanden. Beredskapsarbeten har givit många personer sysselsättning i länet. Av en totalram för budgetåret 1975/76 på 800 milj.kr. har Malmöhus län fått 53 miljoner. Det kan inte betraktas som tillfredsställande att det län som har 9 4 av landets befolkning i nuvarande svåra sysselsättningsläge blott får ca 6,5 26 av resurserna. De 53 miljonerna är nu i huvudsak förbrukade, och för nästa budgetår hoppas vi i länet på en mer gynnsam fördelning. Förhoppningsvis kommer regeringens nyligen fattade beslut om statsbidrag med 75 96 av praktikantlönekostnaden att ha en viss positiv verkan. Jag begär naturligtvis inte, fru talman, att arbetsmarknadsministern direkt skall kunna svara på hur han ställer sig till de här propåerna men jag har i vart fall överlämnat dem för begrundande i framtiden.

Fru talman!

Jordbruket har av tradition varit huvudnäringen i länet, åtminstone i stora områden. Men det är få delar som kan leva enbart av denna näring. Här behövs även andra näringsgrenar och då inte minst en ökning av industrisysselsättningen. Det är inte så förfärligt länge sedan man talade om den storartade utvecklingen i sydvästra Skåne. Man talade om Örestadsregionen. De verkliga problemen fanns vid det tillfället i kommunerna i det inre av landet, vid länsgränsen: i kommuner på Österlen, i kommuner av typ Hörby i Mellanskåne osv. Men under mycket kort tid förändrades hela utvecklingen. I Trelleborg framhölls t.ex. för ganska länge sedan det orimliga i att kommunen räknades in i den då expansiva Örestadsregionen. Man såg redan då den negativa utveckling som nu har blivit hela länets problem.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att man inte får se alltför dystert på läget, och det är en uppfattning som man skall respektera. Men vad som gör att jag ser dystert på detta är att vi i många sammanhang, t. 0. m. här i kammaren, får höra tongångar från centerpartiet, som jag upplever som mycket besvärande. Det repeteras när vi diskuterar planeringsfrågor att Sydvästskåne är ett expansivt område. Så sent som i förra veckan när vi diskuterade SJ fick vi i ett anförande av herr Håkansson i Rönneberga höra att Sydvästskåne är en trafik mässigt överhettad region. Der är beklagligt att detta parti i sin decentraliseringsiver för fram föråldrade fakta och inte vill leva i nuet. Jag tycker att det är bra att vi som deltagit i debatten hittills verkar vara rätt överens om att M-länet inte kan kallas problemfritt. Man har också nämnt Trelleborg i diskussionen, och jag skall bara för upplysningens skull lämna en sifferuppgift. Antalet sysselsatta i det 129 förbättra sysselsättningen i Malmöhus län 130 största och dominerande företaget på orten minskade 1975 med nästan 500. Det är procentuellt en rätt stor nedgång, som ställer mycket stora krav på kommunen och på näringslivet där nere när det gäller att kompensera de som har försvunnit. Jag har därför med stort intresse noterat arbetsmarknadsministerns svar och tar tacksamt emot det senaste beskedet att regeringen följer situationen på arbetsmarknaden i Malmöhus län med stor uppmärksamhet och också att den är beredd att sätta in de åtgärder som i dessa sammanhang står till buds för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna i länet. Jag tycker att man skall ta fasta på detta och tacka för det beskedet. Det är såvitt jag förstår den enda framkomliga vägen för att klara näringslivet i regionen.
Fru talman! Det är ju synd att hela stödområdet är alldeles orepresenterat i kammaren just nu. Dei hade varit mycket intressant om våra kolleger från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland osv. hade deltagit i denna diskussion. Jag är övertygad om att de inte riktigt skulle ha förstått den stora oro som man från Malmöhus län ger till känna. Om man jämför med situationen på andra platser finner man att situationen i Malmöhus län inte är så dyster som man vill göra gällande. Det är riktigt att arbetstillfällen har försvunnit på vissa områden, t.ex. i Trelleborg, där jag vet att 800 arbetstillfällen gjort det inom det dominerande företaget. Där finns det stora problem, och det finns även problem på andra håll. Men det förekommer också nyutbyggnad av företagsamheten. Jag nämnde ett företag som har fått tillstånd att bygga i Lund. Där blir det 200 nya arbetsplatser, och den utbyggnaden för naturligtvis med sig vtterligare expansion. Vi har ju visat att vi är beredda att hjälpa till även utanför stödområdet med de medel som riksdagen ställt till vårt förfogande inom lokaliseringspolitikens ram. : På Österlen upplevde man hur företag lades ner och att det inte fanns någon företagsamhet alls på vissa områden därför att jordbruket helt dominerade — ett arbetsintensivt jordbruk som till sist blev mekaniserat och inte längre gav några arbetstillfällen. Vi har emellertid på två år hjälpt Österlen med lokaliseringspolitiken och nu faktiskt ersatt de förlorade arbetstillfällena där. Vi är på samma sätt beredda att utnyttja de begränsade möjligheter som står till vårt förfogande för att hjälpa till även i Malmöhus län. Jag hade häromdagen ett samtal med kommunalmännen i Malmö, där vi gick igenom hela situationen. Det dagsaktuella läget var inte speciellt bekymmersamt: det visade sig att man kunde ge arbete åt ungdomarna tack vare de statsbidrag man får och att man också skulle kunna anställa mycket folk, om man bara kunde få en del nyckelpersoner anställda. Jag menar att det är en dålig marknadsföring att tala om att situationen är så dyster där nere i Skåne. Dyster är den inte, men det finns naturligtvis ändå anledning till oro för framtiden, och det är där som jag har lovat all sätta in våra resurser.

Fru talman! Jag beklagar liksom arbetsmarknadsministern att inte våra norrländska vänner är närvarande så att de kan lyssna på den här debatten och kommentera den. Nu förstår jag att arbetsmarknadsministern kanske hade velat ha hjälp därifrån för att få ytterligare understruket att våra farhågor är överdrivna. Men då vill jag referera vad en partivän till arbetsmarknadsministern, landshövding Hans Hagnell, sade när han den 25 mars höll ett anförande nere i Malmö. Han sade så här: Låt oss undvika en strid kring lokaliseringspengarna mellan stödområdena i norr och storstadsområdena! Låt oss i stället samverka för att driva fram en aktiv och tillräckligt omfattande regional näringspolitik! Och han betonade också med skärpa att det inte längre räcker med lokaliseringspolitik utan att det också behövs en ny regional näringspolitik. Jag är alltså inte säker på att arbetsmarknadsministern hade fått det stöd som han hade hoppats på från de norrländska riksdagsmännen — de kanske hade varit lika kloka i sina kommentarer som landshövding Hagneill.

Avslutningsvis kanske jag också får poängtera vikten av att man rent generellt driver en företagsvänlig politik. Särskilt tänker: jag då på familjeföretagen, som under de senaste åren har varit svårt drabbade av nedläggelser — dessa beräknas vara åtminstone 300 per år. Det beror på kreditproblem och arvsskatteproblem, det beror på att folk har tröttnat på de många ålägganden som en familjeföretagare har att svara för; där är han i ett absolut underläge om man jämför med större företag.

Det jag har fått ut av den här debatten hittills är att vi alltså har utsikt att få något mera pengar under nästa budgetår av de 800 miljonerna. 131 Jag beklagar att jag inte har fått något mera konkret besked om vad som skall göras snabbt.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet arbetsmarknadsministerns uttalande att tanken att man bör arbeta med generella åtgärder skall vika och att man i stället skall använda selektiva åtgärder för att lösa uppkommande problem.

Fru talman! Herr Nilsson i Norrköping har frågat mig om jag avser att ta initiativ till lokaliseringspolitiskt stöd eller andra åtgärder för att stabilisera arbetsmarknaden i Åtvidaberg. Åtvidaberg ligger utanför det allmänna stödområdet. Lokaliseringsstöd lämnas i första hand inom stödområdet. Regeringen kan dock bevilja lokaliseringsstöd till företag utanför stödområdet, t.ex. när en ort hotas av arbetslöshet till följd av industrinedläggning eller när ett område med ensidigt näringsliv behöver tillföras ytterligare industrier. Möjligheterna att stödja projekt som syftar till att bredda arbetsmarknaden i Åtvidaberg kommer att prövas utifrån dessa regler. Jag kan av naturliga skäl inte föregripa regeringens prövning i de enskilda fallen. När det gäller planerna på uppsägning av anställda vid Facit vill jag understryka att det i första hand bör ankomma på bolagets ägare alt skaffa fram ny verksamhet till de anställda i orten. Jag förutsätter därför att Electroluxkoncernen förlägger utbyggnad av någon expansiv verksamhetsgren till Åtvidaberg.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret.

Le Jag är helt nöjd med det svar som arbetsmarknadsministern nu lämnat. Om dtgärder för att Det är med tillfredsställelse jag noterar att statsrådet Bengtsson förut stabilisera arbetssätter, att Electroluxkoncernen förlägger utbyggnad av någon expansiv marknaden i verksamhetsgren till Åtvidaberg. Jag vill betona att koncernen har ett Åtvidaberg lika stort ansvar för utvecklingen i Åtvidaberg som för vad som sker i de andra orter som berördes av Electrolux övertagande av Facit. Den del av svaret som berör möjligheterna till lokaliseringsstöd är av naturliga skäl principiellt hållen. Jag uppfattar emellertid svaret som positivt, så att det nu kan bli aktuellt med lokaliseringsstöd till projekt i Åtvidaberg.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om jag i likhet med skatteexperterna i Norrbottens län anser att det råder eu anställningsförhållande när en handikappad vårdas av familjemedlem och vårdbidrag utgår och, i så fall, vilka stutsatser man bör dra beträffande vårdbidragens storlek. Fru Marklund har också frågat vilka åtgärder som kommer att vidtas för att klargöra för såväl skattemyndigheter som enskilda vilka skattetekniska regler som skall gälla för vårdbidragen. De bidrag som fru Marklund syftar på torde främst vara de s.k. hemsjuk vårdsbidragen. Berättigade till sådant bidrag är bl.a. långvarigt sjuka och vissa handikappade, som är i behov av vård men kan vårdas på ett tillfredsställande sätt i hemmet. Bidragen betalas ut av landsting eller kommun. Villkoren för bidragsgivningen varierar mellan olika lundsting. EF många fall betalas bidraget direkt till den vårdbehövande. Bidraget är då skattefritt. Hemsjukvårdsbidrag som utbetalas till en vårdare räknas däremot som skattepliktig inkomst för denne. Vårdaren är i sådana fall att anse som anställd av landstinget eller kommunen. som också betalar arbetsgivaravgift på beloppet. I de fall bidraget betalas ut direkt till den vårdbehövande och denne i sin tur ersätter en vårdare kan ibland ett anställningsförhållande föreligga mellan parterna. Den vårdbehövande får i så fall betala vederbörliga arbetsgivaravgifter. Om bidraget då inte har avvägts med hänsyn till skatte och avgiftsskyldigheten kan svårigheter uppkomma. Även beträffande vårdbidragen till föräldrar som vårdar handikappade barn har olika meningar i skattefrågor förekommit mellan bidragsmottagare och skattemyndigheter. De här berörda problemen är emellertid uppmärksammade av landsting och skattemyndigheter, och överväganden pågår för att åstadkomma en lämplig ordning på det aktuella området.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
Finansministern säger att det ibland kan föreligga ett anställningsförhållande mellan parterna i de fall då bidraget utbetalas till den vårdbehövande och denne i sin tur ersätter en vårdare. Det är just sådana fall som föranlett min interpellation. Människor som i sina deklarationer yrkat avdrag för kostnader i samband med vård av handikappade i hemmet och inte fått dessa avdrag godkända har hört av sig. I pressen, bl.a. i en finansministern närstående tidning i Norrbotten, har det återgetts uttalanden från oroliga handikappade, som påtalat det orimliga i dels att förälder, maka, barn eller annan nära anhörig skall betala skatt för vårdnadsbidraget, dels att den vårdade skall erlägga arbetsgivaravgift. Allt det här har finansministern säkert fått vetskap om också på annat sätt än genom min interpellation, och jag har svårt att tro att de som vänt sig till finansministern har blivit mer till freds med finansministerns besked än vad jag är. De människor som vårdar handikappade anhöriga gör ju en mycket stor insats — inte bara genom att göra det möjligt för den handikappade att leva så normalt som möjligt utan också för samhället. Alla känner vi till bristsituationen på vårdområdet både i fråga om personal och platser. Alla vet vi också vad vård på institutioner kostar samhället. Mot den bakgrunden är de vårdnadsbidrag som utbetalas t de aktuella fallen en mycket billig lösning för samhället. Principen att vårdnadsbidraget skall utgöra ATP-grundande inkomst är naturligtvis helt och hållet riktig. Men då måste givetvis vårdbidragen uppgå till belopp som kan betraktas som ersättning för ett utfört arbete, och det är det sällan frågan om i dag. Finansministerns hänvisning till att landsting och skattemyndigheter uppmärksammat de här problemen är i och för sig obehövlig. Landstingen måste självklart ta reda på vad en uppräkning av vårdnadsbidragen till belopp som efter beskattning skulle ge mottagaren ungefär samma summa som i dag skulle kosta för landstingen. Skattemyndigheterna har naturligtvis anledning att ta ställning till vilka regler som skall gälla. Men för att åstadkomma en sådan ”lämplig ordning”, som finansministern talar om, måste väl också centrala myndigheter uttala en mening. Jag har svårt att sc att en lämplig ordning kan åstadkommas genom åtgärder av det slag som förekommit i Norrbotten, och som i pressen, med fog, har kallats för skatteklappjakt på handikappade. Jag skulle önska att finansministern ville göra ett klarläggande av sin egen åsikt om de aktualiserade förhållandena.
Herr talman! Jag kan väl delvis hålla med interpellanten om att det varit en relativt stor oreda på det här området; en oreda som plågat både landsting och de som varit direkt berörda av den. Men den har nu, om jag förstått saken rätt, retts upp. Jag skall återkomma till det. När fru Marklund vill ha besked av mig i en fråga som rör tolkning av skattelagar i ett specifikt fall är det helt naturligt att jag inte gör den tolkningen. Den tillkommer —- om den skall göras — de skattedomstolar vi har. Det är inte finansministerns sak att göra sådana tolkningar. När det gäller frågan om vårdnadsbidragens storlek är det klart att de kan och måste variera med hänsyn till vårdnadens omfattning. Jag föreställer mig att fru Marklund måhända är underrättad om att denna fråga varit föremål för prövning i Norrbottens läns landsting. Landstinget har släppt en pressrelease, som jag fick i min hand i morse och som jag tycker på ett tillfredsställande sätt reder ut de här begreppen. Landstinget har beslutat sig för att hemsjukvårdsbidragen skall uppräknas med 50 ?6 och beskattas. Dessa bidrag skall alltid utbetalas till vårdaren och inte till patienten. Även om det är en anhörig som är vårdare skall vårdaren ha bidraget. Det betyder att landstinget, antingen direkt eller via kommunen, går in som arbetsgivare gentemot vårdaren och drar skatten och betalar de sociala avgifterna och ATP-avgiften i sedvanlig ordning. Man är beredd att genomföra uppräkningen av själva bidraget med 50 6 retroaktivt från den 1 januari 1976 och ta på sig skyldigheten att betala arbetsgivaravgifterna från den 1 januari 1975. Genom detta arrangemang klarar man ut begreppen och dessutom äventyrar man inte ATP-poängen för dem som svarar för vårdnaden. Jag vill gärna gratulera Norrbottens läns landsting för en elegant lösning av ett ganska besvärligt problem.
Herr talman! Jag är beredd att instämma i finansministerns gratulation till Norrbottens läns landsting. Jag kände inte till denna lösning. Den stämmer emellertid väl överens med vår syn, att inkomsten skall vara ATP-grundande men också uppgå till belopp som ger den person som tar hand om den handikappade en summa som i någon mån kan motsvara arbetsinsatsen. Jag är alltså glad för att åtminstone en del av de oklarheter som hittills har funnits när det har gällt den skattetekniska behandlingen av vård till handikappade bidragen och ersättningarna till dem som vårdar handikappade barn celler andra anhöriga i hemmen nu kanske undanröjts. Tack för svaret!

Fru talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag vill delge riksdagen de nya konkreta, kraftfulla åtgärder som planeras för att hejda narkotikamissbruket i allmänhet och heroinmissbruket i synnerhet. Herr Torwald har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta dels med anledning av de många beslagen av tung narkotika, dels för att öka socialarbetarnas benägenhet att samarbeta med polisen bl.a. vid ullämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. När det gäller narkotikamissbruket i allmänhet är läget enligt de ansvariga myndigheternas bedömningar i huvudsak detta. Tillgången på centralstimulerande medel har åter ökat efter några år med varierande tillgång. Amfetamin är på nytt det dominerande medlet. Tillgången på cannabis är oförändrad. I fråga om morfinbas har tillgången minskat påtagligt. Det allvarligaste draget i den senaste utvecklingen i Sverige och i övriga Västeuropa är det ökade utbudet av heroin. I Sverige gjorde sig detta utbud påtagligt gällande under vintern. Heroinet härstammar från odlingar i den s.k. gyllene triangeln, dvs. gränsområdena mellan Burma, Laos och Thailand. Amsterdam anses sedan flera år vara centrum för handeln med heroin i Europa. Något heroin från odlingar i Turkiet tycks däremot inte tillföras marknaden. Den kontroll som de turkiska myndigheterna har genomfört i samråd med berörda FN-organ synes alltså f.n. framgångsrik. Missbruket av narkotika i landet förefaller som helhet inte att ha undergått några större förändringar under senare tid. Cannabis är fortfarande det dominerande medlet. En viss minskning av missbruket av cannabis bland ungdomar tycks dock ha skett. Vad beträffar s.k. tung narkotika och etablerat missbruk dominerar fortfarande centralstimulantia. Blandmissbruk tycks ha blivit vanligare. I detta missbruk ingår även alkohol och olika tabletter. Opiatmissbruket inkl. heroin förekommer främst i Stockholm men också i vissa mellansvenska städer och i södra Sverige. Opiatmissbruk tycks fortfarande vara av ringa omfattning i Västsverige. Heroin utnyttjas av redan etablerade missbrukare. Dessa uppges dock föredra morfinbas och morfintableter framför heroin. När det gäller det stora parti heroin som beslagtogs på flygplatsen i Norrköping för någon tid sedan pågår utredning f. n. På nuvarande stadium i utredningsarbetet kan man inte av detta beslag dra några slutsatser om den svenska marknaden för heroin. Uppgifter från fältet och om andra mindre beslag tyder dock på att det finns en viss om än ganska liten marknad för heroin i Sverige. Detta är självklart oroande och kräver skärpt uppmärksamhet. Narkotikaproblemet angrips genom insatser för att förhindra införsel och handel och för att förebygga missbruk och pressa tillbaka efterfrågan på narkotika. När det gäller att begränsa tillgången på narkotika är det internationella samarbetet av utomordentlig betydelse. Från svensk sida har vi arbetat intensivt för att förbättra den internationella kontrollen och samarbetet. Detta arbete förefaller nu att bära frukt. Sålunda har bestämmelserna i den allmänna narkotikakonventionen skärpts under år 1975. Konventionen om psykotropa ämnen beräknas träda i kraft under detta år. När det gäller den illegala odlingen av opium inom den s.k. gyllene triangeln kan nämnas att länderna i området har ökat sina motåtgärder. Detta sker i samråd med bl.a. olika FN-organ. Den internationella polisorganisationen Interpol har fått sina resurser förstärkta. Detta gäller även den regionala verksamheten i t.ex. Sydostasien och Europa. En effektivisering av verksamheten har också skett. En mycket stor det av organisationens kapacitet tas i dag i anspråk av insatser mot den illegala narkotikahandeln. Enligt rikspolisstyrelsens uppfattning fungerar polissamarbetet helt tillfredsställande. En ökning av det internationella tullsamarbetet har också skett under senare år. Enligt generaltullstyrelsen fungerar samarbetet väl. Den svenska polisen har under senare år fått betydande förstärkningar, bl.a. när det gäller tjänster för spanings och utredningsverksamhet. Inom polisen arbetar man också på att i all möjlig utsträckning effektivisera spaningsarbetet. Narkotikabrotten prioriteras i polisarbetet. Ansträngningarna riktas särskilt mot handeln med opiater. Inom skilda delar av landet har personal avdelats för samlade aktiviteter mot misstänkt narkotikabrottslighet. Erfarenheten av verksamheten är positiv. Även tullens smugglingsbekämpning har effektiviserats.

Orsakerna till att människor börjar använda narkotika är ofta komplicerade. För att komma till rätta med problemen krävs aktiva sociala åtgärder på samhällslivets olika områden. Vi behöver ett ökat och mångsidigt utbud av kultur och fritidsaktiviteter med nya gemensamhetsformer. Omfattande åtgärder vidtas för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, som bl.a. kan innebära risker för olika slags missbruk. Ett mycket viktigt moment i den förebyggande verksamheten är informationen. Den information som ungdomsorganisationerna har bedrivit med stöd av statliga medel har inneburit värdefulla insatser och gett positiva erfarenheter. I en proposition föreslås därför att verksamheten fortsätter och byggs ut. Vidare föreslås en höjning av medelsanvisningen för nästa budgetår för bl.a. fortsatt upplysning i narkotikafrågan. Skolans undervisning om narkotikaproblemen har fortlöpande förbättrats. Narkotikaproblemen uppmärksammas också i ökande utsträckning inom den elevvårdande verksamheten. I strävandena att minska efterfrågan på narkotika intar vården en betydelsefull roll. Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för hur vården bör bedrivas. Ansvaret för vårdens utbyggnad och innehåll ligger på huvudmännen, dvs. landstingskommuner och kommuner. Staten stimulerar till särskilda insatser på detta vårdområde genom betydande statsbidrag. Detta markerar att regeringen tillmäter vården av narkotikamissbrukare en hög angelägenhetsgrad. En fortlöpande förstärkning av behandlingsmöjligheterna för narkotikamissbrukare har också skett, främst genom inrättande av vårdcentraler. Ett nytt drag i utvecklingen är tillskapandet av s.k. ungdomsmottagningar med huvudsaklig inriktning på missbrukare. I storstäderna råder dock fortfarande viss brist på resurser för akutvård och avgiftning. En omfattande försöksverksamhet som även berör narkomanvården pågår f.n. i Skåne. Bidrag lämnas vidare till olika organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av narkotikamissbrukare. Som svar på herr Torwalds fråga om samarbetet mellan polis och socialarbetare vill jag framhålla att utvärdering f. n. sker av tillämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande och av försöksverksamheten med social jourtjänst. Enligt uppgifter från socialstyrelsen fungerar samarbetet mellan polis och socialarbetare väl på de flesta håll i landet. Det är främst i Stockholm som problem hart uppstått. Vi måste ha klart för oss att det här rör sig om två yrkesgrupper med delvis olika roller i samhället, olika utbildning m.m. För att komma till rätta med dessa problem torde bl.a. krävas ökade kunskaper hos båda yrkesgrupperna om varandras arbetsuppgifter. Dessa frågor uppmärksammas särskilt.

Fru talman! Jag har först ett behov av att tacka socialministern för att ni, trots ett besvärligt tidsprogram, ändå kunde besvara interpellationen vid det här tillfället. Sedan ber jag också att få tacka för innehållet i interpellationssvaret, som dess värre är ungefär som svaren brukar vara, nämligen en redovisning över välkända fakta och just ingenting om de nyheter jag trodde man skulle ha fått reda på. Anledningen, fru talman, till min litet provokativa fråga — för den var kanske provokativ när jag efterlyste vilka nya konkreta, kraftfulla åtgärder som planerades för att hejda narkotikamissbruket i allmänhet och heroinmissbruket i synnerhet — var ju att socialministern själv i november 1974 sade följande: ”Om vi skulle få in heroin i landet vore det mycket oroande. —-—- Kraftiga åtgärder måste sättas in för att så långt möjligt förhindra det.” Jag har inte noterat några speciella åtgärder för att förhindra detta missbruk. I varje fall har det inte lyckats, eftersom heroinet bevisligen nu är i vårt land. Eftersom vi alla vet vilka förödande verkningar heroinet har på missbrukarna så trodde jag faktiskt att socialdepartementet och justitiedepartementet I samråd nu skulle kunnat komma med några åtgärder som man kunde beteckna som kraftfulla och som innebar ett visst hopp om en bättre framtid. Jag skall emellertid först kommentera svaret något. Socialministern redovisar den internationella situationen och nämner bl.a. att Amsterdam sedan flera år anses vara centrum för handeln med heroin i Europa. Detta är säkert riktigt. Det är glädjande att konstatera att Holland nu har skärpt sin narkotikalagstiftning. Även om den kanske inte blev hundraprocentigt tillfredsställande är den i alla fall ett steg åt rätt håll. Jag vill inom parentes säga att det inte var tack vare några kontakter från den svenska regeringen man gjorde detta, utan det var främst på grund av det polissamarbete som ägt rum mellan olika länders polis, inte minst mellan den svenska och den holländska polisen. Sedan har vi faktiskt också haft parlamentarikerkontakter. Även om jag inte vill stå här och påstå att de spelat så stor roll, har de ändå haft en viss betydelse, eftersom holländska parlamentariker ansåg att de borde komma hit för att höra hur vi i vår riksdag skulle kunna uppfatta det förslag de då skulle behandla. Men den skärpta lagstiftningen i Holland borde, för atv få effekt, också leda till ökade polisinsatser. Kvar står frågan vad svenska regeringen tänker göra för att förmedla den oro man har rätt att känna inför det faktum att vi så nära vårt lands gränser har en sådan central för heroinet som vi har i Amsterdam. Jag skulle vilja fråga - även om statsrådet Aspling inte är direkt ansvarig för polisen - om ni vill tala om för kammaren huruvida det finns några planer inom regeringen på sådana kontakter. De behöver inte uppfattas som inblandning i annat lands angelägenheter utan bara som ett uttryck för den helt naturliga oro man måste känna för situationen. ket 150 Sedan återkommer statsrådet till den kända frågan om läget på narkotikamarknaden. Ni säger då att den inte förefaller ha undergått några större förändringar under senare tid. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Med vilken tid jämför ni? Är det läget för eu år sedan, för fem år sedan, eller med läget i mitten av 1950-talet, då man började diskutera dessa problem? Med vilken tidpunkt vill ni göra jämförelsen att narkotikamarknaden inte undergått några större förändringar? Om man inte kan få någon liten precisering där är det faktiskt ett uttalande som är till intet förpliktande. Personligen tycker jag det är ganska upprörande att man år efter år får hålla på med gissningar om missbrukets omfattning. Det är väl ungefär vad man gör, eftersom man inte har några data till ledning för sin bedömning. Skall man komma åt problem, är det väl bättre att veta problemens omfattning än att hålla på och gissa. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det inte är dags att nu försöka sig på någon form av undersökning för att få ett underlag för en bedömning av hur stor narkotikamissbrukets omfattning är och speciellt då heroinmissbrukets omfattning. Annars tycker jag att det finns mångs samstämmiga uppgifter som tyder på att läget är relativt allvarligt när det gäller missbrukets omfattning. Antalet dömda för narkotikabrott har ökat rätt avsevärt. Jag har bara uppgifter på antalet häktade, som år 1974 var 917; 1975 var siffran 1 159. Jag hörde häromdagen på en kriminalvårdskonferens som jag besökte att man nu räknar med att på centralanstalterna inom kriminalvården är inte mindre än 30-40 ?» narkotikamissbrukare. Inom Stockholmsregionens fång vårdsanstalter noterar man en kraftig ökning av opiatmissbruket inkl. heroin. Sedan i höstas, uppgav man, finns det nästan enbart heroinmissbrukare bland dem som missbrukar narkotika på Stockholmsregionens fångvårdsanstalter. Man börjar nu också spåra kokain. Narkotikavårdsteamet i Stockholm uppskattar andelen häktade narkomaner här i Stockholmsregionen till 40 å 50 26. Det är alltså en väldigt stor grupp av de häktade eller dömda som är narkotikamissbrukare, och av dem är en oroande stor del heroinister. Därför förstår jag egentligen inte hur statsrådet kan påstå att vi har en ganska liten marknad för heroin i Sverige. Man kan givetvis ha olika uppfattning om vad ”ganska liten” betyder, men nog är situationen bekymmersam. Jag skulle vilja fråga statsrådet om ni inte också upplever situationen som bekymmersam när det gäller heroinmissbruket. Från polisen uppger man att det tidigare, när man fick tag på någon person som smugglat heroin, rörde sig om tiotals gram eller möjligen något hekto. I dag är det kilopartier som man upptäcker eller får erkännande om. Det beslag som gjordes i Norrköping för kort tid sedan visar att den svenska marknaden kunde svälja detta enorma parti. Det står alltså utom allt tvivel att vi har en så stor skara etablerade heroinmissbrukare att det finns underlag för så stora kvantiteter. Nu säger statsrådet att narkotikaproblemet angrips genom insatser för att förhindra införsel och handel och för att förebygga missbruk och pressa tillbaka efterfrågan på narkotika. Får jag fråga statsrådet: Har er narkotikapolitik varit framgångsrik? Anser ni själv att den varit framgångsrik, eftersom svaret tyder på att ni ämnar fortsätta på den inslagna vägen? Det brukar man göra om man anser att den varit lyckad. Personligen kan jag inte tycka det, eftersom jag påstår att läget successivt har förvärrats, inte bara så att antalet narkotikamissbrukare har ökat utan också därför att missbruket riktat sig på allt svårare ämnen, på heroin och kokain. Jag vill ställa en fråga till statsrådet: Vad innefattas i det ni säger om att bestämmelserna i den allmänna narkotikakonventionen skärpts under 1975? Jag har själv inte lyckats skaffa mig någon uppgift om vad det innebär, men det skulle vara intressant att veta vad detta konkret betyder. Jag vill gärna vitsorda det som sägs om att det internationella polissamarbetet fungerar bra. Också tullsamarbetet fungerar tillfredsställande - även om det kunde förbättras något. Sedan påstår statsrådet att den svenska polisen fått betydande förstärkningar, att man nu prioriterar narkotikabrott och att erfarenheterna av narkotikabekämpningen är positiva. Det kan man naturligtvis säga, på ett sätt. Men sakläget är att polisen i dag inte har tid med den narkotikabekämpning som man menar skulle vara absolut nödvändig. Det är nämligen så att kriminaliteten har ökat på ett våldsamt sätt bara under det senaste halvåret. Det gör att man inte kan splittra resurserna på de här båda mycket resurskrävande områdena. Man måste prioritera. Från polisdistrikt till polisdistrikt har man gjort den erfarenheten att man måste lägga ned de särskilda spaningsgrupper för narkotikabekämpning som man har haft, därför att man helt enkelt inte har resurser för sådana. Nu är det inte statsrådets avdelning, men eftersom ni själv berör det, vill jag säga att det finns anledning för oppositionen att rikta kritik mot att man icke har fullföljt det beslut som riksdagen fattade 1973 och som innebar att man skuile satsa på den grövre brottsligheten, särskilt narkotikabrottsligheten. Rikskriminalens narkotikarotel har ju bara fått en förstärkning med summa summarum fem personer efter 1973 och i landet i övrigt har det snarare blivit ett minus än ett plus i personaltillgången på grund av arbetstidsförkortningen. Om de förebyggande insatsernas vikt råder det inga delade meningar. Det är bara det att det inte hjälper att tala om dem år efter år när verkligheten är som den är. Man måste också göra något annat. Visst kunde man väl ha gjort mera på det förebyggande området, t.ex. när det gäller informationen till skola och föräldrar om vad narkotika är för någonting. En enkätundersökning bland skolelever visar att många av dessa över ket narkotikamissbruket huvud taget inte har fått någon information om narkotika. Detsamma gäller föräldrar. Också de saknar information om detta. Jag hörde på den kriminalvårdskonferens som jag deltog i häromdagen att även personalen på våra fångvårdsanstalter anser att de har en utomordentligt bristfällig kunskap om hur man kan se verkningarna av olika preparat. Det betyder mycket för dem när det gäller att behandla de intagna på våra fångvårdsanstalter att ha sådana kunskaper. I övrigt skulle jag, herr statsråd, vilja säga något som är litet provokativt. Jag har tyvärr, fru talman, flera exempel på att aktiva narkomaner anlitas i många sammanhang för att bedriva upplysning i narkotikafrågan, inte sådana som klarat av sitt missbruk och som är s.k. exnarkomaner utan sådana som fortfarande är narkotikamissbrukare. Det finns exempel på att en sådan missbrukare vid ett informationstillfälle gått in på toaletten och injicerat narkotika och därefter fortsatt sin medverkan. Det finns också exempel på att aktiva narkotikamissbrukare har fått delta i utarbetande av skrifter som myndigheterna publicerar för att informera allmänheten om missbrukets risker. Om statsrådet vill, skall jag gärna efteråt ge litet konkreta exempel. Jag kan inte göra det från denna talarstol men vill bara nämna att sådant får förekomma. Det kan inte vara särskilt gynnsamt för en sund och riktig information om detta viktiga och svåra ämne. I övrigt har jag kritiserat - och gör det fortfarande - den metod man har för att sprida informationen, innebärande att uppgiften fördelats på många olika händer bland folk som har sinsemellan divergerande uppfattningar om hur man skall bemästra narkotikaproblemet. Det gör att bilden och informationen över huvud taget blir splittrad. Man kan inte åstadkomma någon konkret ledning och information som fyller det syfte som jag tror att vi båda är besjälade av. Jag kommer så till slut, fru talman, till den gamla vanliga diskussionen om vårdfrågan. Jag är faktiskt ledsen att inte statsrådet kan eller vill förstå varför det måste bli en ändring när det gäller målsättningen för narkomanvården. Jag vill nämna att bland dem som var intagna på häktena inom Stockholmsregionen av de narkomaner som redovisades på kriminalvårdskonferensen hade 23 24 över huvud taget inte haft någon kontakt med narkomanvård före häktningstiden. 56 5 av dem hade över huvud taget ingen pågående behandlingskontakt. De hade haft någon udda kontakt, men sedan var det inget mer. Jag påstår, fru talman, med en viss envishet — och jag är ledsen att jag upprepar mig — att det är den s.k. frivilliga narkomanvården, dvs. den vård som innebär att bara de som frivilligt efterfrågar den skall få den medan de andra inte får någon alls, som leder till att vi får så många narkomaner i våra fångvårdsanstalter. Man sade också på konferensen att man i bland ser folk som gjort oerhört klumpiga inbrott och som faktiskt lämnat visitkort efter sig i förhoppning om att äntligen bli omhändertagna, komma in på häkte och då bli isolerade från kontakt med narkotika. De får ju inte det stödet inom sjukvården. Det är väl udda fall det rör sig om, men till slut efter Nr 98 frågar de faktiskt häkte eller fängelse därför att de känner att då får Måndagen den de åtminstone något stöd. 5 april 1976 Polisen vitsordar detsamma. Man tycker att det snart är meningslöst = —--- att ta hand om folk därför att det är samma klientel hela tiden. De Om åtgärder mot ' är ute på gatan igen fortare än polisen hinner tillbaka dit. Allt detta — narkotikamissbruberor på att socialvården i detta hänseende inte fungerar på ett tillfreds — ket ställande sätt. Jag vill säga, som jag har sagt så många gånger förut att detta är ingen lätt fråga. Men att därför säga att vi skall inte göra någontung, vi skall inte vidta några åtgärder utom beträffande personer som frivilligt efterfrågar vård, är inte det inhumant, statsrådet Aspling? Jag vore så tacksam om ni skulle vilja svara mig på den frågan: Kan det vara rimligt att låta en ung pojke eller flicka ligga i en knarkarkvart och praktiskt taget dö framför ögonen på oss därför att de själva inte efterfrågar vård? I mitt tack för svaret skulle jag ändå vilja påpeka att jag tillät mig att 1971 i all anspråklöshet lägga fram ett tiopunktsprogram för narkotikabekämpningen. Jag vill inte påstå att det är något allena saliggörande, men jag vill påstå att många av de där sakerna i alla fall var ganska bra. Kan herr statsrådet erinra sig att den enda av de tio punkterna som har förverkligats är skärpningen av narkotikastrafflagen! Jag trodde faktiskt inte att regeringen i första hand skulle känna sig manad att förverkliga just den punkten. Men när det gäller de andra punkterna har man varit skäligen ointresserad. Jag tycker det vore dags nu, fru talman, att vi fick en satsning motsvarande den som gjordes 1969 —- men inte enbart på polissidan utan också på vårdsidan, för det går icke att bekämpa narkotikamissbruket enbart med polisinsatser eller med skärpta strafflagar. Det är nödvändigt att det blir en helt annan inställning till vårdfrågan. Jag skulle vilja fråga statsrådet om ni ändå inte I det här läget överväger en sådan samlad åtgärd. | Vidare skulle jag vilja fråga statsrådet om det inte också vore angeläget att återigen inom regeringen utse någon till att vara samarbetsminister för narkotikafrågorna. Jag vill inte påstå, fru talman, att statsrådet Lidbom gjorde särskilt väl ifrån sig när han var samarbetsminister, men jag påstår att det är fel att dessa frågor är uppdelade på två — eller kanske fler - departement så att man inte får någon samlad bild av problemet eller någon samlad insats för att lösa det.

Fru talman! Först ber jag att få tacka socialministern för det utförliga svaret. Jag tänker att i så ringa mån som möjligt upprepa vad fru Kristensson har sagt, eftersom hon och jag i stora drag har samma principiella inställning till dessa frågor. Men låt mig som en bakgrund till de här frågorna få citera vad Göteborgs-Posten skrev så sent som i söndags. Tidningen har f. n. en stor artikelserie beträffande narkotikaproblemen 153 1 framför allt Europa: ”I Amsterdam finns det koncentrerade narkotikahelvetet, där knarket lagras som hö i ladorna och missbrukarna lever "sämre än svin i stian”.

”Narkotikaproblemet kan emellertid inte elimineras genom vård av missbrukare, inte ens om de många oventenskapliga utvärderingar av vårdresultat, som vi undfägnas med då och då, skulle vara sanna. Endast på det förebyggande planet kan vi lyckas! Dvs. genom att stoppa narkotikatillförseln och genom att kraftfullt och konsekvent mobilisera individer, organisationer och samhällets alla erforderliga resurser mot missbruket. Att vi av humanitära skäl måste vårda de skadade, är en annan sak. Men det har mycket litet eller inget alls att göra med frågan om hur ett narkotikafritt samhälle skall uppnås. Vad hjälper det om vi till äventyrs kan vårda en och annan till hälsa men samtidigt tillåter att mångdubbelt flera drabbas av gisslet och går under.” Vad som har föranlett min fråga är naturligtvis primärt de stora heroinbeslagen. Det oroande med heroinet är ju den kolossala snabbhet med vilken en heroinmissbrukare blir bunden till detta gift. Jag har inga siffror för Sverige, men det redovisades i den här artikelserien bl.a. att man i Mänchen under de sista fem åren redan har funnit att 99 personer har dött av heroinmissbruk. Det är alltså faktiskt genom obduktion fastslaget att människor har dött av det. Och det finns sannolikt många fler fall där. Vi vet ju också att det finns en hel del sådana fall i Sverige, men åtminstone jag har inte haft tillgång till någon siffra. Det anses att ett kilogram heroin ger underlag för i runda tal 15 000 doser, och man räknar med att en människa blir bunden, dvs. beroende av heroinet, redan efter 3-5 doser.

Sedan är ju det allra värsta att det enligt erfarenheter hos de polisoch socialmyndigheter som jag har varit i kontakt med nu finns en tendens hos langarna att blanda in heroin i ”oskyldigare” preparat, så att den som köper preparatet inte har någon aning om att han samtidigt också får heroin. Genom den metoden blir han mycket snabbare slav under lasten, och sedan han väl en gång blivit fast för heroinet har han inga alternativa möjligheter. Han ratar då i stort sett allt annat, och enligt de erfarenheter som man har gjort i Göteborg har det visat sig att priset på amfetamin och andra preparat kan gå ner och bli praktiskt taget hur lågt som helst, men en heroinmissbrukare nöjer sig ändå inte med att köpa sådana preparat utan han måste ha heroin. Jag tror också att det är riktigt som statsrådet säger att opiatmissbruk fortfarande tycks vara av ringa omfattning i Västsverige. Då kan det vara intressant att ställa frågan, vad anledningen kan vara till att Västsverige har denna relativt gynnsamma situation, när Västsverige samtidigt är så öppet för den import som är så vanlig via fartyg. Det måste alltså i Västsverige finnas någonting som har inneburit en spärr mot opiatmissbruket. Enligt min uppfattning — och jag tror att den delas av alla oss som har följt arbetet i Göteborg — beror detta på att man i Göteborg, till skillnad från vad socialstyrelsen och många andra sociala myndigheter gjort, har tagit fasta på de varningar som docent Nils Bejerot uttalade när han sade att en liberal narkotikapolitik kommer att leda till ökat knarkmissbruk. I Göteborg tog man alltså Bejerots varning ad notam och beslöt sig för att så snabbt som möjligt försöka eliminera tillgången på narkotika — eller rättare sagt att minimera tillgången; man kan ju aldrig helt effektivt stänga alla kanaler. Man gick in för att med alla till buds stående medel försöka få ett grepp på befintlig narkotika innan den nådde missbrukarna. Av den anledningen skapade man på ett tidigt stadium — redan 1967, vill jag minnas — med en fast organisation ett utomordentligt gott samarbete mellan polismyndigheter, socialmyndigheter, hälsovårdsnämnd, sjukvårdsmyndigheter och tullmyndigheter. Jag tycker det kan vara på sin plats att här nämna namnen på dem som har gått i bräschen för denna verksamhet och lett den så framgångsrikt. Jag tänker då främst på kommissarien Lennart Lindman, socialsekreteraren Ingrid Magnusson och läkarna Tryggve Andén och Clas Sjöberg, utan vilkas insatser på detta område jag är ganska övertygad om att statsrådet inte hade haft anledning att säga att opiatmissbruket i Västsverige inte är så oroande som i andra delar av landet. Naturligtvis har de haft många medarbetare. Inte minst från vissa håll inom de sociala myndigheterna har de emellertid fått uppbära mycket kritik för det samarbete som har ägt rum mellan polis och socialmyndigheter. Men detta samarbete har gjort att man mycket snabbt och effektivt har lyckats spränga flera omfattande langningsligor i Västsverige, och därigenom har tillgången på narkotika blivit så dålig att många av den anledningen har blivit förskonade från att fastna i giftmissbruk. Mot slutet av sitt svar sade statsrådet: ”Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för hur vården bör bedrivas.” Jag blev litet ledsen när jag hörde det, eftersom jag hade hoppats att han skulle säga att socialstyrelsen hade utfärdat nva riktlinjer. Nu kan jag inte följa allt, så jag vet inte om det möjligen ändå är nya riktlinjer — men jag hoppas i varje fall narkotikamissbru ket att det inte är fråga om 1973 års riktlinjer, som ju inte är några riktlinjer alls, utan ett allmänt ordande om att det behövs vård utan att man ger vårdhuvudmiännen några ordentliga direktiv för eller råd om hur de skall lägga upp vården och — kanske än viktigare — eftervården. Akutvården tror jag att läkarna i allmänhet har rätt goda möjligheter att komma till rätta med, men det svåra är att bygga upp en effektiv eftervård. På den punkten måste man tyvärr konstatera att mycket är ogjort. Man kan fråga sig — och där kommer jag in på anledningen till min andra fråga: Varför blir människor knarkare? Det finns de som hävdar att det har sociala skäl, och det är väl sannolikt i många fall, men de Jag har rådgjort med är ganska eniga om att en mycket stor procentandel av dem som blir knarkare blir det av ren och skär nyfikenhet. De har alltså inte några speciella problem, utan de har hört någon beskriva att så och så är det med knark, och så tänker de att det väl inte kan vara så farligt att försöka. Så försöker de, och rätt som det är är de fast. Det räcker alltså inte med att bara syssla med dem som redan är fast. Vi måste också försöka att undvika att få in nya proselyter i denna fruktansvärda hantering. Ett av de hjälpmedel vi då har är, som jag ser det, ett samarbete mellan polis och sociala myndigheter. Socialstyrelsen tycks ju vara nöjd, även om man säger att det finns vissa problem i Stockholm - men å andra sidan är det ganska kusligt, för det är i Stockholm vi har de största problemen, och där hade alltså behovet av ett samarbete mellan sociala myndigheter och polis varit särskilt påkallat. Man kan fråga sig i det här sammanhanget om rikspolisstyrelsen är lika nöjd med samarbetet. I varje fall är polisen det inte på lokalt plan i Göteborg, och skälet till det skall jag be att få redovisa. Jag gick ner i staden en kväll — jag brukar ofta gör det för att söka kontakt och höra hur man har det på olika håll — och den här gången hamnade jag på Nordstadstorget, som ju varit känt för rätt stora besvärligheter för ett par år sedan. Man hade nämligen varit oförsiktig nog att vid detta torg under tak placera en systembutik med allt vad därav följer. Men det var egentligen inte det som poliserna ville tala med mig om: de ville tala om hur LTO 2 fungerar. Okunnig som jag var — och kanske många andra med mig — var jag tvungen att slå upp i lagboken vad LTO 2 var för någonting, och då fick jag klart för mig att det var 2 § lagen om tillfälligt omhändertagande. Den paragrafen handlar om vad man skall vidta för åtgärder när barn under 15 år befinner sig i olämplig miljö. : Man har i Göteborg för att komma till rätta med situationen infört något som jag tycker är föredömligt på detta område — Nordstadstorget kan väl sägas i mycket motsvara Sergels torg - nämligen en form av kvarterspolis. Ett tiotal man under en kommissarie går där, och de byts inte ut annat än i yttersta nödfall. De har gått där ett par tre år nu och känner i stort sett alla människor som rör sig där kontinuerligt. De märker också snabbt om det kommer dit nytt folk. De visade mig rapporter hur man praktiskt taget varje kväll tog om hand mellan 10 och 20 ungdomar under 15 år. Dessa ungdomar gick där ibland till kl. 2 eller 3 på nätterna. I regel brydde man sig inte om dem första kvällen de syntes, men när de kom tillbaka nästa kväll gick man fram och frågade: ”Varför går du här? Har du ingenstans att vara? Skall du inte gå hem nu?” Men det fatala var att trots att man i denna förteckning redovisade när man hade kontakt med sociala myndigheter så hade man i praktiskt taget samtliga fall fått besked: ”Släpp dem, vi har inte tid, vi hinner inte.” Då säger polisen: ”Vad tjänar det till avt släppa ut dessa tolvoch trettonåringar? Då går de ju bara runt huset, och så kommer de in i nästa ingång.” Polisen har där tagit på sig socialmyndighetens uppgift. Man kör inte ned dessa ungdomar i en arrestlokal eller någon annanstans, utan man försöker få kontakt med föräldrarna. Sedan kommer föräldrarna och hämtar sina barn, och det har blivit mycket gott samarbete den vägen. Men polisen säger: ”Det är inte bra att vi gör detta som poliser för vi skrämmer upp föräldrarna i onödan. Föräldrarna säger: ”Är det någon olycka som har hänt, eller har de stulit?

Jag vet att det på många håll finns ett mycket gott samarbete, och jag har gett exempel på att samarbetet på vissa områden är utomordentligt, inte minst i Göteborg. Men jag har också hört alt det inte är bara i Göteborg som man har problem med detta samarbete. Det tycks framför allt vara de nyutbildade socialassistenterna som har den felaktiga inställningen att en socialarbetare inte skall samarbeta med polisen. Jag anser att denna sak är så allvarlig att jag har funnit det angeläget att fråga statsrådet, och jag skulle vilja sluta detta mitt inlägg, fru talman, med att ställa följande frågor: 1. Vill statsrådet verka för att Göteboörgssystemet niär det gäller att bekämpa narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet kan komma att tillämpas även på andra håll i landet? Jag skall kanske säga ”ullämpas i ökad utsträckning”, för det tillämpas säkert här och var. 3. Avser statsrådet att förbättra statsbidragen till socialnämndernas förebyggande verksamher? Enligt uppgift som jag har fått under hand säger man att man har för litet pengar för att kunna förbättra fältarbetet. 4, Är statsrådet beredd att ta något initiativ för att skapa en form av fortbildning för de poliser resp. socialanställda som sysslar med direkt narkotikamissbru ket narkotikamissbruket fältarbete, så att de får möjlighet att under förslagsvis någon månad följa fältarbetet i den andra organisationen? Jag skulle tro att man inte kan lägga in det momentet i den grundläggande utbildningen. Jag tänker mig att en socialarbetare skall få följa kvarterspolisernas arbete, och på samma sätt skulle poliserna få tillfälle att under någon tid följa en fältarbetande socialarbetare. Detta skulle, tror jag, vara ett sätt att brygga över de motsättningar som tyvärr finns på en det håll.